Herr talman! Kjell-Olof Feldt försöker göra ett nummer av att bankinspektionen har anmärkt på större privatlån i andra banker. Jag sade själv förut att det inte är detta som frågan gäller. Det anmärkningsvärda som här har inträffat är att dessa lån har lämnats till en ledamot av styrelsen i banken. Jag har aldrig hört talas om att det har förekommit anmärkningar som har riktats mot att låneärenden inte har handlagts i enlighet med banklagen — att det har rört sig om brott mot lagen. Utifrån min erfarenhet som statlig representant i en privat affärsbanks styrelse vill jag säga att ett sådant åsidosättande av banklagens föreskrift endast kan ske i en statsägd bank. Där kommer kopplingen till Fondsverige. Denna debatt visar enligt min mening det ohållbara i att staten äger affärsdrivande företag. I ett privat företag är det alldeles klart vilka ägarna är och hur de skall bära sig åt för att utkräva ansvar. Men i PK-banken äger staten ännu så länge 99,96 26 av aktierna. För dessa röstar på bolagsstämman normalt en jurist från finansdepartementet. När Kjell-Olof Feldt säger att t.ex. styrelsearvodena bestäms av bolagsstämman, är det ett svar av goddag-yxskaft-karaktär. Jag antar att denne ämbetsman sitter där på finansministerns uppdrag, och därför är det rimligt att vi som valda företrädare för medborgare i denna stat ställer frågor och lämnar synpunkter till Kjell-Olof Feldt. Jag menar att den statligt ägda PK-bankens rykte har fläckats av det inträffade. Det är därför naturligt att man från ägarhåll reagerar och vidtar förändringar som visar att man inte är inställd på att försöka skyla över vad som skett. Skulle regeringen avstå från att genomföra förändringar, kommer det att påverka inte bara förtroendet för PK-banken, det kastar också en skugga över hela den statliga företagsamheten. Det ställer planerna på att staten skall utse styrelseordförandena i alla banker i en skum dager, och det ger som sagt en försmak av Fondsverige. Vill Kjell-Olof Feldt ge ett svar på min fråga om huruvida regeringen avser att gå vidare med planerna på att låta staten utse alla ordförandeposter i bankerna?

Herr talman! Den enda tvistiga punkt som tycks återstå mellan finansministern och mig är huruvida de styrelsearvoden som PK-banken betalar utgår av skattemedel eller av medel som banken har tjänat in. Jag tycker att det är mycket trevligt att höra att det finns något statligt företag som tjänar pengar. Det är i och för sig bra. Jag inbillar mig emellertid att skiljaktigheten i uppfattning mellan finansministern och mig på den här punkten egentligen är av formell natur. Jag vill gärna säga att den behandling av frågan om statliga företag och de regler som skall gälla för dem, vilken konstitutionsutskottet har ägnat sig åt de två senaste åren, ger anledning till funderingar om de här förhållandena. Jag hoppas att vi får möjlighet att återkomma till detta i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag vet inte om jag hörde rätt, men sade Lars Tobisson att åsidosättande av banklagens regler bara kan ske i en statsägd bank? Hur vet Lars Tobisson det? Vågar Lars Tobisson i denna kammare svära på att den granskning som bankinspektionen nu kommer att företa inte skulle kunna leda till uppdagande av liknande oegentligheter som de som har förekommit i PK-banken? I så fall är det en mycket äventyrlig garanti som Lars Tobisson utfärdar. Han sitter visserligen själv i en bankstyrelse, men han bör då inte tala för andra banker än den i vars styrelse han sitter. Låt mig till slut, herr talman, protestera mot den antydan som möjligen fanns hos Lars Tobisson om att regeringen skulle försöka skyla över vad som har förekommit i detta ärende. Jag vill påstå att ett beslut i en bankstyrelse, eller i en bank, aldrig har varit föremål för en så omfattande offentlig översyn. Bankinspektionen har själv givit offentlighet åt stora delar av sitt granskningsutlåtande, vilket bankinspektionen aldrig gör i andra fall. Justitiekanslern och regeringen granskar nu ärendet, och vi kommer, så fort vi anser tiden vara mogen, att lämna både riksdagen och allmänheten en fullständig redogörelse för vad vi anser har ägt rum och för vad som bör göras. Någon ”operation mörkläggning” är det definitivt inte fråga om. Här spelar strålkastarljuset intensivare över förehavandena än i något privat företag, och detta är också en anvisning om vad som kommer att hända om man har offentligt ägda institutioner som har att uträtta affärsverksamhet.

Herr talman! Jag kan naturligtvis inte utfärda någon garanti för hur det går till i alla banker. Jag invänder emellertid emot att finansministern drog fram sådant som inte har i debatten att göra. Debatten handlar om styrelseledamöter och deras rätt att få lån från den bank där de sitter i styrelsen. Jag vågar påstå att ett sådant förfaringssätt som tydligen har förekommit i PK-banken — andra styrelseledamöter har ju sagt att sådant förekommer titt som tätt — hade man inte kunnat ägna sig åt i en privat bank, av det skälet att företagsledare mycket noga vaktar på varandra och inte tycker att man skall kunna få företräde på grund av den ställning som ett ledamotskap utgör. Det är inte första gången som politiskt uppmärksammade anmärkningar riktats mot bankers kreditgivning. Jag tänker på vad som hände i Handelsbanken för några år sedan. Större likhet företer kanske den s.k. Hasselbladsaffären. I båda dessa fall gjordes personella ändringar. Jag menar att det som inträffat i PK-banken är väl så anmärkningsvärt just därför att det är fråga om kreditgivning till en ledamot av styrelsen i banken. Det är därför vi efterlyser ett besked om vad som skall hända i ansvarsfrågan. Jag efterlyser fortfarande besked om vad som skall hända beträffande ordförandena i bankernas styrelser, och då tänker jag på privatbankerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag tycker inte att det var särskilt preciserat, men jag har förståelse för det, eftersom inte heller lagen är preciserad. Orsaken till att jag ställt frågan är ett uppmärksammat fall, som har diskuterats bl.a. i pressen och i andra sammanhang. Det gäller alltså det beslut om kartläggning beträffande behov av uppsökande verksamhet som fattats i Vännäs kommun och som socialministern säkert känner till. Kommunen har efter den debatt som förekommit ändrat på beslutet, och man tänker inte genomföra denna form av kartläggning. Jag vill framhålla att det jag vill diskutera inte är denna kommuns förehavanden. Det väsentliga är principen bakom uppläggningen av en sådan kartläggning, vilket jag tycker det finns anledning att diskutera. Enligt protokollsutdrag har man i kommunen beslutat att barnomsorgsassistenterna, samtliga distriktssköterskor, skolsköterskor och socialsekreterare samt personal inom barnomsorgen skall träffas och gå igenom uppgifter om samtliga barn i åldern 0-12 år. Man har också angivit kriterier för vad som kan anses vara barn i riskzonen, och man har då utgått från barn till föräldrar som har missbruksproblem eller ekonomiska problem, är arbetslösa, har sociala problem eller är långtidssjuka. Detta är, som jag ser det, en mycket långtgående kartläggning. Jag anser f. ö. inte att man kan tala om att barn är i riskzonen när föräldrarna är arbetslösa eller långtidssjuka eller när familjen har hamnat i ekonomiska svårigheter. Enligt min uppfattning finns det principiellt inte stöd för att på sådana grunder göra generella undersökningar eller gå in och kontrollera familjernas och barnens förhållanden. Jag menar att om man går till väga på det sättet, ligger det däri en fara för det första för den personliga integriteten och för det andra för förtroendet mellan barn och skolsköterska. Och dessutom: Hur skall man klara sekretessfrågan? Varje befattningshavare i social verksamhet i kommunen har ju att iaktta sekretess och kan alltså inte avslöja allt han känner till vid ett sådant här sammanträde. Jag tycker därför att det är mycket allvarligt om förtroendemän och tjänstemän ute i landets kommuner tolkar socialtjänstlagen på sådant sätt att man bygger upp arbetsmetoder enligt det här skisserade fallet. 1. Anser socialministern att detta ligger i linje med vad socialministern själv kallar en neutralt utformad och saklig information och en uppsökande verksamhet? 2. Har socialministern kännedom om huruvida det har förekommit motsvarande grunder för uppsökande verksamhet också i andra kommuner? Om man gör så här i sitt arbete, saknar man enligt min mening grund för det i andan i socialtjänstlagen. Det finns stor risk för att man då kränker den enskildes integritet.

Herr talman! Jag tycker att socialministern blev väl svepande när han påstod att sex borgerliga regeringsår har förorsakat behov av denna form av uppsökande verksamhet. Det är ju inte så, Sten Andersson, utan snarare på det sättet att behovet av socialhjälp i år har ökat mycket kraftigt ute i kommunerna. Detta har hänt sedan Sten Andersson blev socialminister. Behovet av socialhjälp har sannerligen inte minskat sedan 1982. Men låt oss inte diskutera orsak och verkan i detta sammanhang; det var socialtjänstlagen som vi skulle diskutera. Jag har förståelse för att socialministern inte kan diskutera det speciella fallet, men det skulle vara värdefullt om socialministern utifrån vissa grunder och principer sade ja eller nej till sådana här uppläggningar. Anser socialministern att det är rimligt, rent principiellt, att barn till föräldrar som är arbetslösa, långtidssjuka eller har hamnat i ekonomiska svårigheter därför anses befinna sig i riskzonen? Är det verkligen så att det i socialtjänstlagen finns grund för att kartlägga alla barn i åldern 0-12 år? Jag delar socialministerns uppfattning så långt att man skall gå ut med generell information, men det kan inte vara meningen att socialnämnderna efter generella principer skall kartlägga alla familjers situation. Det förs i dag en debatt om förtroendet mellan myndigheter och enskilda, och jag tror att vi måste slå vakt om detta förtroende och se till att det sätt som myndigheterna arbetar på inte gör att detta förtroende skadas ytterligare.

Herr talman! Jag ber att få tacka för den preciseringen. Socialministern säger vidare att han inte nu kan ta upp allt det elände som drabbade svenska folket under den borgerliga regimen. Jag är övertygad om att socialministern, om han skall försöka förklara bort olika förhållanden med vad som hände under de borgerliga regeringarnas tid, kommer att behöva betydligt längre tid än de minuter han nu har till förfogande. Jag förstår därför socialministerns resonemang på den punkten. Men det var inte det som vi skulle diskutera, utan frågan gäller de metoder som kommuner och socialnämnder skall använda i uppsökande verksamhet. Det är en oerhört viktig fråga. Mot bakgrund av vad som har hänt — och det gäller inte enbart det nu aktuella fallet, utan det har också talats om andra, liknande fall ute i kommunerna — frågar jag mig om det inte finns skäl att noga undersöka huruvida det inte behövs klarare preciseringar i socialtjänstlagen beträffande bl.a. den uppsökande verksamheten. Det faktum att kommunerna har ett besvärligt ekonomiskt läge har inte i sig med saken att göra, utan det är metoden för den uppsökande verksamheten som är intressant. Jag menar att kommunerna i det avseendet måste gå fram med försiktighet.
Innan debatten går vidare får jag fästa uppmärksamheten på att rubriken för den fråga som diskuteras är ”utredningar rörande barns situation i hemmet”.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

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig dels om de från utbildningsdepartementet föreslagna besparingsåtgärderna inom medicinsk utbildning och forskning gjort att alla planer gällande ett hälsouniversitet i Linköping skrinlagts, dels om det utredningsarbete avseende ett eventuellt hälsouniversitet som bedrivits inom universitetsoch högskoleämbetet lagts ned eller om det finns planer att avsluta nu nämnda utredningsprojekt inom utbildningsdepartementet. Jag ser med stort intresse på det förslag som UHÄ lagt fram om en integrerad vårdyrkesutbildning i Linköping. Denna fråga bereds f. n. i regeringskansliet. Förslagen i den ekonomisk-politiska propositionen om besparingar i fråga om medicinsk utbildning har inte något samband med Nr 35 denna beredning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är ytterst förvånad att fru Om planerna på ett Hjelm-Wallén inte kan se sambanden mellan läkarutbildningen vid Malmö = hälsouniversitet i allmänna sjukhus och läkarutbildningen vid ett hälsouniversitet i Linköping. Linköping Sambanden är ju uppenbara. Man skallt.ex. flytta preklinisk utbildning från Uppsala till Linköping. Det finns alltså ett samband. Man skall utbilda läkare på bägge ställena. Malmö har f. n. en utmärkt läkarutbildning, just därför att man där har ett väl sammansatt patientmaterial. Där finns också uppbyggt en forskning som faktiskt är världsberömd. Det antar jag att fru Hjelm-Wallén lärde sig då hon var i Malmö. Det tar lång tid att bygga upp bra forskning. Medicinsk forskning är utomordentligt viktig för vår framtida satsning på ny teknik i industrin. Det må gälla ultraljud eller elektronik som ju är utomordentligt viktiga på läkemedelsområdet. Det händer väldigt mycket just på det området i Malmöområdet. Jag tycker alltid att man skall satsa på ”säkra hästar”, särskilt när man har ont om pengar, och det har vi i dag. Då skall man satsa på de institutioner som redan finns och fungerar bra och inte börja experimentera med sådant där chanserna att misslyckas är stora. Hur skall vi se på besparingarna? Enligt finansutskottet kommer man att spara 12 miljoner om man lägger ner läkarutbildningen i Malmö. Därtill kommer forskningspengarna — det lär kosta 15 miljoner per år att bedriva ett hälsouniversitet i Linköping -— plus investeringar på 50 milj.kr. Jag förstår nu när jag hört svaret på min fråga den något otillfredsställande skrivningen i propositionen och de missförstånd som uppstod i samband med pressreleasen. Jag hoppas faktiskt att besöket i Malmö har rätat ut en del frågetecken för statsrådet.
Herr talman! Margit Gennsers fråga rörde hälsouniversitetet i Linköping. Det är också det jag har svarat på, inte läkarutbildningen i Malmö. Beträffande det som frågan handlade om vill jag erinra om att den borgerliga regeringen redan 1979 uppdrog åt UHÄ att konkretisera idén om ett svenskt regionalt hälsouniversitet, förlagt i Linköping.
Herr talman! Det gällde hälsouniversitetet och dess samband med läkarutbildningen. Man får faktiskt se det som en helhet. Man kan inte ta bort pengar från ett ställe och lägga ut dem på ett annat. Jag trodde faktiskt att man i departementet hade insett att när man sparar måste man se till helheten. Man kan inte spara på det här något ”schizofrena” sättet. Att man inte insett det tycker jag är förvånande. 35 Det hela gällde alltså hälsouniversitetet och de besparingar man vill göra på medicinsk utbildning.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om jag anser att lärarnas årsarbetstid behöver förlängas och att en större del av denna arbetstid behöver förläggas till skolans lokaler. Ove Eriksson har frågat mig om jag anser att arbete i arbetslag skall vara obligatoriskt i grundskolan i framtiden och om kravet på lärararbete i kollektiv kommer att utsträckas också till gymnasieskolan. Frågor om löneoch anställningsvillkor för innehavare av statligt reglerade tjänster ankommer inom regeringen på civilministern. Med hänsyn till att båda de aktuella frågorna har sin bakgrund i uttalanden som jag gjort besvarar jag dem efter samråd med civilministern och i ett sammanhang. Uttrycket ”lärararbete i kollektiv”, som Ove Eriksson använder, är inte entydigt. Med kollektivt lärararbete menas oftast de sammanträden och konferenser en lärare är skyldig att delta i. Kollektivt lärararbete i den meningen är alltså redan en skyldighet. Jag anser inte att arbete i arbetslag skall göras obligatoriskt i grundskolan och har heller inga ambitioner i den riktningen för gymnasieskolan. Däremot anser jag att de hinder för arbetslag som kan finnas bör undanröjas i möjligaste mån. Det är exempelvis en fördel om lärarnas arbetstid regleras på ett sådant sätt att samverkan i detta avseende underlättas. I avtal om löner 1983 för statstjänstemän m.fl. har parterna gjort en protokollsanteckning enligt vilken de är ense om att gå in i ett gemensamt partsarbete om lärarnas skyldigheter och arbetstider. En förutsättning för arbetet skall vara att lärarna i dag har full tjänstgöring. Jag har ingen anledning att ifrågasätta denna förutsättning. Den nuvarande arbetstidsregleringen i avtal och författning innebär att lärarna är i skolan när de har lektioner. De är också skyldiga att vara i skolan på sammanträden och konferenser. I den skiss som arbetsgivarsidan presenterat i partsdiskussionerna finns en strävan att göra arbetstidsregleringen mera heltäckande vad gäller andra uppgifter än dem jag nämnt. Arbetsgivarverket har också initierat en diskussion om vissa ändringar i förläggningen av lärarnas arbetstid under året. Enkelt uttryckt diskuteras det att vid förläggning av den samlade arbetstiden se vissa lovdagar under pågående läsår som utbytbara mot ett antal lovdagar omedelbart före resp. omedelbart efter läsåret. Arbetstidsregleringen för lärare är i första hand en fråga mellan berörda avtalsparter. Om och när en överenskommelse mellan parterna nås kommer resultatet i vanlig ordning att anmälas för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Syftet med frågan var att försöka bringa klarhet i den ganska förvirrade debatt som enligt min uppfattning är till skada för skolan och för det arbetsresultat som skolan vill uppnå. Alla vet att skolan och skolans personal under senare år varit utsatta för många påfrestningar. Vi har nyligen genomfört en läroplansreform, som i och för sig var nödvändig men som ändock inneburit många förändringar beträffande innehåll, organisation och arbetssätt. Till detta kommer de ständiga besparingarna, som i sin tur inneburit nya förändringar och som ställt stora krav på lärarnas solidaritet. Alla minns vi debatterna kring självstudietiden, prao-besparingen och de många turerna kring syo-funktionärernas ställning i skolan, för att ta några exempel. Till allt detta kommer så det fullständigt exempellösa beteende som utbildningsministerns partikamrat, skolstyrelsens ordförande i Åstorps kommun, gjort sig skyldig till. Sådana ”insatser” hoppas jag att utbildningsministern här och nu är beredd att ta avstånd ifrån. Mot den här bakgrunden är det inte så konstigt att lärarna har reagerat mycket negativt både på arbetsgivarverkets idéskiss och på de uttalanden som utbildningsministern har gjort. I båda fallen verkar det väsentliga vara att binda lärarna mer till skolan — men inte under den tid som eleverna finns där, utan till andra tider: under eftermiddagarna, när eleverna har gått hem, under lovdagar under terminerna och under delar av sommarlovet. Vad är det egentligen för syften som driver regeringen i den här riktningen? Borde vi inte i stället fundera över hur vi använder våra resurser, så att eleverna får ut den undervisningstid som de har rätt till och så att vi kan ha lärare på alla lektioner, åtminstone i grundskolan? Tidigare har vi haft en debatt om de ”lärarlösa lektionerna” på gymnasiet. Med det besparingsförslag som nu föreligger riskerar vi att få ”lärarlösa dagar” i grundskolan. Då känns det med förlov sagt lite konstigt att utbildningsministern bemödar sig om att få lärarna kvar i skolan på sådana tider då ingen undervisning pågår. Utbildningsministerns utspel när det gäller lärarnas arbetstider har varit mycket olyckligt. Skolan behöver arbetsro — inte nya stridsämnen! Det svar som jag nu har fått är, i förhållande till de pressuttalanden som utbildningsministern tidigare har gjort, mycket försiktigt utformat och ganska fritt från värderingar. Då måste min fråga bli: Kan jag tolka detta på sådant sätt att utbildningsministern nu tar avstånd från de uttalanden hon tidigare har gjort?

Herr talman! Jag ber att få tacka Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Jag vill tolka svaret så, att utbildningsministern nu tar avstånd från den åsikt som framfördes i en TV-intervju, dvs. att eftersom eleverna skall fostras att arbeta i grupp, så måste lärarna också visa att man kan arbeta i ett kollektiv. Jag tackar också för klargörandet att arbete i arbetslag även i framtiden skall vara frivilligt enligt utbildningsministerns uppfattning, och att det inte utsträcks till gymnasiet. Det kollektiva arbetet i konferenser och sammanträden är oomtvistat. Debatten om lärarnas arbetstider har lett till stark oro i lärarkåren. Något av en hetsjakt har bedrivits mot lärare — åtminstone har många lärare ansett det. Orsaken är säkert lärarnas möjlighet att lägga tiden för förberedelser, efterarbete, elevvård m.m. till tid som passar vederbörande lärare och som kan anpassas till speciella förhållanden. Det är alltså icke reglerad arbetstid efter skoldagens slut. Men enligt den nu framförda uppfattningen skall tydligen lärarna ha samma reglerade arbetstid som andra grupper. Stämpeluret blir något av ett självändamål och undervisningens resultat och elevernas bästa kommer i andra hand. De som framför denna uppfattning har nog inte kunskap om vad lärarna gör utanför lektionssalen. Obekant är tydligen allt det arbete som våra ansvarskännande lärare lägger ner under helgledigheter och kvällar när det gäller förberedelser, att ta fram prov och rätta skrivningar. Helt okänt är tydligen att väldigt många också använder lördagar och söndagar till att samla material till kommande arbete under veckan, göra långa och tidskrävande förberedelser för exkursioner och liknande. Lärarna slår t.ex. av TV:n för att plöja igenom den senast utgivna pedagogiska litteraturen, för att inte tala om all den tid, alla de kvällar, som lärare tillbringar vid telefonen eller gör hembesök för att klara upp elevproblem. Jag tycker att det är viktigt att det slås fast att arbetstiden inte kan regleras på ett sådant sätt att lärarna tvingas vara i skolan i alltför stor utsträckning. Då blir den här verksamheten inte utförd på bästa sätt. Så vill vi inte ha det. Jag anser att det, precis som Larz Johansson sade för en stund sedan, var mycket olyckligt att statsrådet gjorde ett uttalande som rör den förhandling som nu kommer att äga rum. Parterna bör få komma till tals på rätt sätt, och det tror jag att de gör. Den här frågan behöver nog inte regleras av regeringen. Läraryrket är hårt, både fysiskt och psykiskt pressande. För många är det nödvändigt med en paus under dagen för att man skall kunna fortsätta arbetet på kvällen. Förberedelser och efterarbete skall alltså kunna utföras senare på kvällen. Jag vill ansluta mig till Larz Johanssons argumentering: Är det inte minst sagt motsägelsefullt, fru utbildningsminister, att samtidigt som vi har lärarlösa lektioner skall lärare tydligen tvingas att vistas i skolan utan elever?
Herr talman! Ja, det är i sanning en förvirrad debatt, och den blir inte mindre förvirrad om även ledamöter av riksdagen medvetet missförstår. Beträffande arbete i arbetslag är det fullständigt klart — vilket jag har sagt i olika sammanhang — att jag ser det som något mycket nödvändigt i skolan. Men därför att det är nödvändigt behöver det inte göras obligatoriskt. Jag står därvidlag precis på samma linje som den i läroplanen — den läroplan som är signerad av den moderata skolministern Britt Mogård. Jag vill påminna Larz Johansson om att han i egenskap av ledamot i utbildningsutskottet 1981 har deltagit i ett ställningstagande till lärarnas arbetstider. Vid behandling av propositionen om skolforskning och personalutveckling sade utskottet bl.a. att man skulle ”i viss utsträckning för personalutbildning använda dagar under läsår, då eleverna har lov från undervisningen. Motsvarande bör gälla friluftsdagar eller annan tid under vilken verksamheter anordnas i vilka lärarna ifråga inte engageras.” Den borgerliga regeringen gick vidare — det kan ha skett redan före detta uttalande av utskottet — och initierade samtal om lärarnas arbetstider för att få en omreglering till stånd. Det var 1981. Vad som nu håller på att hända är att arbetsgivarverket går vidare på det som parterna var överens om redan i våras, nämligen arbetet med den protokollsanteckning som finns i vårens avtal. Det förhållandet att det sedan bryter ut en förvirrad debatt om detta tror jag framför allt beror på diskussionerna i Åstorp — och jag har i olika sammanhang tagit avstånd från det sätt på vilket den diskussionen förs. Men jag tycker att vi här i riksdagen — som i många olika sammanhang varit inne på dessa frågor, oberoende av vem som har haft regeringsansvaret eller vem som haft riksdagsmajoriteten — borde välkomna att förtroendefulla partssamtal kommer till stånd i denna ganska inflammerade fråga.

Herr talman! De citat som utbildningsministern gjorde från utbildningsutskottets uttalanden vid riksdagens tidigare resonemang kring dessa frågor är naturligtvis alldeles riktiga.

Detta är effekten av utbildningsministerns uttalanden. Jag ställde frågan för att vi skulle få reda ut att det handlar om en protokollsanteckning, som parterna i lugn och ro skall sätta sig ned och resonera om. Då behövs det inte utspel av något slag från någotdera hållet. Ett utspel som däremot möjligen är nödvändigt, och som utbildningsministern litet försiktigt har gjort, är ett mycket klart och bestämt avståndstagande från Gösta Brodin i Åstorp. Han är inte på något sätt viktig som person — även om massmedia har gjort sitt bästa för att han skall tro det — utan det är hans åsikter och det utrymme som de åsikterna har fått som är viktiga. Den fortsatta debatten om lärarnas arbetstider och arbetssituation i skolan över huvud taget tjänar på att utbildningsministern ordentligt — här och nu i Sveriges riksdag — säger ifrån att hon tar alldeles bestämt avstånd från detta. Det kanske skulle bidra till att utbildningsministerns partikamrater i arbetarkommunen i Åstorp också vågade ta sitt ansvar visavi sin skolstyrelseordförande. Om man nu talar om att man inte skall förlänga totalarbetstiden men säger att lärarna i största utsträckning skall finnas i skolan under icke-undervisningstid, och säger att man skall ta ut mera arbetstid på lovdagar eller ferietid, då måste det leda till, Lena Hjelm-Wallén, att det av den totala arbetstiden blir mindre tid kvar till undervisning. Det är det allvarliga i den här situationen.
Herr talman! Utbildningsministern antydde att jag hade missuppfattat utsagan om arbetslagen. Jag noterar med tacksamhet att Lena Hjelm-Wallén har den uppfattningen att det skall vara frivilligt. Men då kan man också undra varför lärare skall tvingas vara i skolan på icke undervisningstid. Redan nu har det genom de senaste läroplansrevisionerna och annat kommit in så mycket av vad Lena Hjelm-Wallén kallar för kollektivt arbete i form av sammanträden och konferenser att tiden redan är mycket reglerad. Skulle man få den totalreglerad kan det bli problem att få ett effektivt arbete utfört. Om arbetet på det sättet blir reglerat kan det innebära att lärare uppfattar att allt arbete skall förläggas till den tiden och att fritiden därefter tar vid. Det kan då uppstå krav på ersättning för övertid, som i så fall skall beordras av rektor, och det blir besvärligt. Det finns också risk för att nödvändiga föräldrakontakter och viktigt elevvårdsarbete inte blir av. Jag tror att det även kan bli psykologiska effekter för berörda lärare, med tanke på att det, som jag sade tidigare, kan behövas en vilopaus mitt på dagen för att klara det här arbetet. ; Dessutom saknas det arbetsplatser i skolan. Där finns inte den arbetsro som många behöver. Det är inte alla förunnat att kunna utföra ett koncentrerat arbete i en miljö där flera skall arbeta samtidigt. Därför, herr talman, är det min förhoppning att de förhandlingar som nu skall komma till stånd får ske i lugn och ro, under saklig prövning av frågorna och utan vidare inhopp av utbildningsministern eller andra regeringsledamöter.
Herr talman! Det vare mig fjärran att i det här sammanhanget göra inhopp, utspel och vad ni nu använder för ord. Däremot svarar jag, liksom andra, artigt på frågor. Det var på frågan —bl.a. med anledning av debatten i Åstorp — om lärararbetstiden skulle förlängas som jag gav svar. Det menar jag att en utbildningsminister faktiskt har rätt att göra. Det är ju det ni ber mig göra här i dag — det är alltså något fel på er argumentering! De misstänkliggöranden som lärarna som grupp har varit utsatta för tar jag avstånd ifrån — det har jag sagt i intervjun, och det säger jag också här i riksdagen. Jag sade redan i intervjun att det aldrig kan bli fråga om någon totalreglering av lärararbetstiden, därför att läraryrket är ett ganska fritt yrke. Jag sade också i TT-intervjun: ”Det är av respekt för lärarnas arbete som arbetstiden bör ändras, dock inte förlängas totalt sett.”
Herr talman! Utbildningsministern inledde med att säga att hon inte har gjort några inhopp utan har svarat artigt på frågor. Hon sade att hon har svarat på frågan, huruvida arbetstiden för lärarna skall förlängas eller inte. Ett artigt och korrekt svar är då: Nej. Men sedan har utbildningsministern i diverse turer invecklat sig i resonemang om hur den här tiden ändå skall användas. Det är detta som har väckt så mycket uppmärksamhet och som också kommit så mycken oro åstad. Det är möjligt att utbildningsministern känner att det är otacksamt. Utbildningsministern har i senaste numret av Skolvärlden uttalat: ”Det är med omtanke och kännedom om lärarnas ofta pressade arbetssituation som jag välkomnar överväganden och diskussioner om en annan utläggning av lärararbetstiden.” Den omtanken har, måste jag säga utbildningsministern, inte uppskattats av Sveriges lärarkår.
Herr talman! När Larz Johansson 1981 var med i utbildningsutskottet och utskottet uttalade detsamma som jag nu gör — vad var det då i för syfte?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte svara för alla utbildningsutskottets ledamöters tankar, men jag tror inte att de uttalandena hade det syfte som utbildningsministern nu gör gällande. Det var vid den tidpunkten inte något tal om att förlänga arbetstiden i skolan.
Herr talman! Varken i arbetsgivarverkets idéskiss eller i någonting av det jag har sagt har det varit fråga om att förlänga lärararbetstiden.

Herr talman! Det skattesparande som infördes under den borgerliga regeringstiden har blivit en stor och obestridlig framgång. Det totala antalet sparkonton är nu nära 1 400 000. Det är möjligt för en person att ha flera konton, men man kan ändå tryggt räkna med att mer än en miljon svenskar deltar i skattesparandet. Det genom åren hopsamlade sparbeloppet uppgår till nära 16 miljarder kronor. I år sparas drygt 4 miljarder, ungefär jämnt fördelade mellan bankoch aktiesparande. 45 Detta betyder att skattesparandet på fem år har lett till bättre resultat än alla tidigare existerande sparsystem. Särskilt betydelsefull är den breddning av aktiesparandet som skett. Ungefär 600 000 personer deltar i skattefondssparandet. Närmare 400 000 av dessa är helt nya aktieägare. Aktiesparfonderna har därmed spelat en stor roll för den snabba spridning av aktieägandet som ägt rum under senare år. Enligt en färsk undersökning äger i dag 1,8 miljoner svenskar aktier. Alltifrån sin tillkomst har skattesparandet utsatts för en närmast besinningslös kritik från socialdemokraterna. Det har inte varit någon hejd när det gäller alla fel. Enligt socialdemokraternas mening har skattesparandet gynnat de redan rika, det har inte gett något nysparande, det har medfört höga statsfinansiella kostnader — ja, det hart.o.m. liknats vid en Ebberöds bank, där fattiga människor fått bekosta skattesubventioner för de bättre bemedlade. Redan skattesparandets framgång och utbredning visar att denna kritik skjutit långt vid sidan av målet. Vad det verkligen handlar om är naturligtvis socialdemokraternas motvilja mot att sprida ägandet bland de enskilda människorna. Av ideologiska skäl föredrar de att sparandet sker i kollektiva former. Särskilt aktiesparfonderna har utgjort ett allvarligt hot mot deras planer på kollektiva löntagarfonder. Att skattebortfallet per insatt krona skulle bli ungefär dubbelt så stort vid ett införande av'löntagarfonder som i skattefondssparandet har man talat tyst om. Mot bakgrund av den hårda kritiken framstår det som minst sagt anmärkningsvärt att det nya allemanssparande som regeringen nu föreslår uppvisar så stora likheter med skattesparandet. Båda systemen bygger på skattestimulanser, båda inrymmer en del för banksparande och en del för aktiesparande. De grundläggande skillnader som finns är två. För det första ges det inte någon riskpremie vid aktiesparande, varför huvuddelen av sparmedlen torde sättas in på de nya rikssparkontona. För det andra slopas skattereduktionen för under året gjorda insättningar, och i gengäld blir bindningen av sparmedlen betydligt mindre. I själva verket har socialdemokraterna blivit sin egen kritiks fångar. Med hänsyn till skattesparandets popularitet var det naturligtvis riskfyllt att gå till val på löftet om att avskaffa det. Någon dryg vecka före valdagen fann sig därför den blivande finansministern Kjell-Olof Feldt föranlåten att uttala att systemet skulle bli kvar någon tid. För 1983 nöjde sig den nya regeringen med att minska skattelättnaderna. Och när man nu föreslår att skattesparandet nästa år skall avskaffas och ersättas med det snarlika allemanssparandet, får man en känsla av att det sker så att säga för skams skull. Av sin egen retorik har socialdemokraterna tvingats att bruka större våld än nöden kräver. Det hade varit fullt möjligt att nå det resultat de åsyftar med hjälp av ändringar inom det befintliga systemets ram. Risken är nu stor att bytet av system bryter ett kontinuerligt sparande, med bortfall av insättningar som följd. Finansutskottets majoritet, som tillstyrker propositionen, betonar värdet av att allemanssparandet inriktas på att finansiera budgetunderskottet. Men det sägs inget om att insättningar på rikssparkonton endast kan ge ett mindre — egentligen mycket blygsamt — bidrag till statsskulden. Som påpekas i den gemensamma borgerliga reservationen nr 1 är det endast genom ett målmedvetet besparingsarbete på den offentliga utgiftssidan som det stora sparandeunderskottet i samhällsekonomin kan hävas. Regeringen och utskottsmajoriteten anger som en fördel med allemanssparandet att det utgör en mindre belastning för statskassan än skattesparandet. Men detta är ju detsamma som att säga att den sparstimulerande effekten är mindre. Den tidigare kritiken mot skattesparandet för att det inte ger ett tillräckligt stort nysparande framstår i egendomlig dager, när det nya systemets upphovsmän dels medger att nysparandet kommer att bli lågt, dels säger att även överflyttning av medel kan vara värdefull. Det sistnämnda argumentet är jui betydligt högre grad giltigt för skattesparandet, där bindningsgraden är högre och där sparmedlen i större utsträckning omvandlas till riskvilligt kapital i näringslivet. Det är troligt att frånvaron av bindningstid gör att sparvolymen i allemanssparandet till en början blir ganska stor genom överföringar från existerande bankkonton till företrädesvis rikssparkonton. Men just därför att medlen blir likvida, får man räkna med att tillväxten i systemet efter en tid saktar av. Lättheten att ta ut pengarna innebär också en risk för högre inflationstryck under t.ex. en högkonjunktur. Den femåriga spärrtiden i skattesparandet låser in likviditeten, och detta är väl värt de statsfinansiella kostnader skattereduktionen medför. I reservation 1 anges som en lösning på det s.k. femårsproblemet i skattesparandet att skattefrihet bör ges för avkastningen även efter femårsperiodens utgång. Därigenom stimuleras spararna att låta medlen kvarstå i sparsystemet. För nya insättningar skall naturligtvis skattereduktion utgå precis som hittills. Skattereduktionen är som sagt en ersättning för att spararen binder sina pengar under en femårsperiod. I reservation 2 anger de moderata ledamöterna av finansutskottet de övriga justeringar vi anser det befogat att göra i skattefondssparandet. Herr talman! Genom att ersätta skattesparandet med allemanssparandet vill socialdemokraterna förmå medborgarna att spara i statsskulden och inte i näringslivet. Att spara i aktier är enligt deras mening inget för enskilda löntagare — ägandet i näringslivet skall i stället koncentreras till kollektiva löntagarfonder under facklig kontroll. Det är en händelse som ser ut som en tanke, att samtidigt som aktiesparfondernas årliga tillskott av riskkapital på ca 2 miljarder till sin huvuddel kan väntas bortfalla, skall löntagarfonderna skattevägen tillföras just 2 miljarder för aktieköp. Men även om det heter att aktiesparfonderna skall avskaffas, försvinner de inte omedelbart. Den femåriga spärrtiden medför att de kommer att finnas kvar fram till 1980-talets slut. Eftersom de stora insättningarna gjordes fr.o.m. 1981, kommer aktiefonderna ännu 1985 att förfoga över betydande tillgångar. Efter en borgerlig seger i det årets val är det fullt möjligt att anknyta de sparstimulanser som då införs till det tidigare skattesparandet. En ny borgerlig regering skulle alltså kunna koppla löntagarfondernas avskaffande till ett återupplivande av de hittills så populära aktiesparfonderna. Med det perspektivet för ögonen yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 i finansutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Ett markant inslag i vårt lands ekonomiska problem är det otillräckliga sparandet. Med alla reservationer för svårigheten att med hjälp av tillgänglig statistik göra rättvisa bedömningar framstår det dock som synnerligen anmärkningsvärt att vårt land i fjol med en sparkvot på bara 1,7 Jo har det lägsta sparandet i hela OECD-gruppen av länder. Enligt tillgängliga prognoser kommer vi att behålla den föga hedervärda positionen också i år. Medan den genomsnittliga sparkvoten för hushållen i den europeiska delen av OECD sedan något år stabilt har legat över 13 26, låg den alltså i Sverige i fjol på 1,7 26 och beräknas i år hamna på litet drygt 3 26. Ett land som Finland noterade en sparkvot hos hushållen på över 11 96 i fjol och kommer sannolikt att hamna på samma nivå i år. Danmark låg på 11 926 i fjol och kommer över 12 96 i år, om man skall tro prognosen. Jag vill betona att denna statistik naturligtvis har stora svagheter, och det är svårt att göra en rättvis bedömning mellan länderna, men det kan ändå illustrera tendenser, som ur svensk synpunkt är oroande. Det är alltså ett eftersatt sparande, som i hög grad är ett inslag i våra samhällsekonomiska problem. Man kan då självfallet fråga sig om hittillsvarande insatser från statsmakternas sida varit otillfredsställande. Om man' ser till hushållssparandet finner man att det inte finns fog för detta påstående. Det skattesparande som infördes 1978 har ju blivit en stor framgång, som f. ö. Lars Tobisson påpekade här tidigare. Nästan en och en halv miljon svenskar deltar, och det sammanlagda sparbeloppet uppgår till nästan 16 miljarder kronor. F. n. uppgår det årliga sparandet inom detta system till 4,2 miljarder, ungefär jämt fördelat på bankoch aktiesparandet. 600 000 människor sparar i aktiesparfonderna, och av dessa beräknas två tredjedelar, eller 380 000, vara helt nya aktieägare. Det är alltså en mycket väsentlig effekt av skattesparandet att landet har fått många nya aktieägare, dvs. medverkat till den ägarspridning i vårt samhälle som är mycket angelägen. Denna omständighet har vi från centerpartiets sida också funnit vara mycket värdefull och värd att bygga vidare på i fortsättningen. Skattesparandet har alltså trots allt varit en stor framgång. Den komponent i samhällsekonomin som framför allt medfört att sparkvoten gått tillbaka är naturligtvis de sjunkande reallönerna, som är en produkt av de grundläggande problemen med obalans i samhällsekonomin.

Om nu skattesparandet fungerat så väl som statistiken visar, vad finns det då för skäl att ändra detta system? Ja, det är en fråga man måste ställa sig. Finns det markanta fördelningspolitiska skillnader mellan skattesparandet och det förslag till allemanssparande som vi nu behandlar? Ja, den enda skillnaden utgörs egentligen av sparstimulansens storlek. Skillnaden är ytterst marginell, och om premieringen i skattesparandet ansetts vara för stor hade det varit enkelt för regeringen att ändra procenttalen. Det har också sagts från regeringens sida att skattesparandet har blivit för dyrbart ur samhällets synpunkt. Jag tror inte heller att den argumenteringen håller vid närmare granskning. Kostnaden för skattesparandet skall ju ses mot bakgrund av den bindning som görs av sparmedel. Man får ju även från statens sida se affärsmässigt på detta, och det är någonting man måste vara beredd att betala för. Kostnaden för skattereduktionen när det gäller aktiesparandet skall dessutom ses som en ersättning för det risktagande som är kombinerat med den femåriga bindningen. : När man så småningom kan göra en utvärdering av allemanssparandet och dess långsiktiga effekt på nettosparandet, utesluter jag inte att det visar sig vara allemanssparandet som ur samhällets synpunkt blir det dyrbara såsom systemet konstruerats — om man ser till den nettoeffekt man kan vänta. De två huvudsakliga motiven för att införa allemanssparandet och låta det avlösa det hittills gällande skattesparandet förefaller alltså vid närmare granskning vara mycket svagt grundade. Det verkligt negativa med allemanssparandet är ju att man bryter upp en inkörd och etablerad sparform för en ny. Det innebär att hela det svenska banksystemet skall omprogrammeras. Det innebär att informationen till allmänheten kommer att kräva betydande insatser, en information som gäller teknikaliteter och som i stället borde inriktas på allmänt sparfrämjande insatser. De miljoner som nu satsas i kampanjen för allemanssparandet borde i stället ha satsats på allmänt sparstimulerande information. Jag föreställer mig också, även om bankerna i konkurrensen om kunderna självfallet nu gör sitt yttersta för att också utnyttja allemanssparandet, att det hade varit långt rationellare ur samhällets synpunkt att utnyttja bankpersonalens engagemang för en inkörd sparform och inte växla spår på det sätt som nu sker, där f. ö. bankerna — vilka tidigare haft ansvar och engagemang — begränsas till att bli en förmedlande part. Bankpersonalen har nu inte kvar den stimulans som ligger i att själv aktivt medverka till ett nysparande, i medvetande om att detta också stärker vederbörande banks möjligheter att också klara kundernas lånebehov. Jag tror att man på ett olyckligt sätt bortsett från bankernas strävan att arbeta med inriktningen på helkunder och se inlåningen som en del av bankens service även till hushållskunderna. Sambandet mellan sparandet och övriga banktjänster har med allemanssparandet brutits på ett olyckligt sätt. Centerns ledamöter i finansutskottet har i reservation nr 4 funnit anledning att återkomma till det av partiet tidigare framförda kravet på en parlamenta risk utredning av hela komplexet — sparandets roll i samhället och villkoren som erbjuds sparandet. Att vi nu återupprepar förslaget beror på att det nu mer än tidigare finns anledning att försöka nå en bred enighet i riksdagen om vilka åtgärder som skall vidtas för att stimulera och långsiktigt och planmässigt utveckla hushållens sparande. Vi beklagar att detta inte har fått en bredare anslutning — vi anser att detta hade varit ett lämpligt tillfälle att ta det beslutet. Vi måste få en bättre kontinuitet och mer långsiktig planering i de sparstimulerande åtgärderna. Vi har också i reservation 4 återkommit till tanken på privata investeringskonton, som skulle erbjuda stora fördelar för den private spararen. Det är ett system som redan tillämpas inom vissa områden av samhället. Tanken är helt enkelt att när medlen lyfts från dessa privata investeringskonton i bankerna skulle det åligga vederbörande bank att till statsverket betala den reduktion som då skulle vara förknippad med systemet. Det skulle kunna omfatta också sparande i aktiesparformer av olika slag. Det skulle finnas möjligheter att med detta privata investeringskonto medge att sparade medel utan skattekonsekvenser överfördes t.ex. till annat produktivt sparande, t.ex. aktier eller insats i eget företag eller varför inte i ett utvidgat bostadssparande. De på detta sätt från investeringskontot enligt särskilda bestämmelser överförda sparmedlen kan ju sedan beskattas när man realiserar de produktiva investeringar för vilka medlen disponerats. Privata investeringskonton enligt den här skisserade modellen bör inte bara privatekonomiskt fylla ett stort behov för många medborgare utan sannolikt också ge en ur samhällets synpunkt överlägsen spareffekt. Kritikerna invänder naturligtvis att kostnaderna genom skattebortfallet skulle bli betydande. Jag är inte säker på det. Jag tror nämligen att nettoeffekten samhällsekonomiskt skulle vara väl värd det priset. Framför allt skulle det innebära en administrativ förenkling och möjligheter till en långsiktig planering av hushållens sparande. Det skulle också onödiggöra de systemförändringar och jippobetonade informationskampanjer som nu i alltför stor utsträckning sätter sin prägel på samhällets sparstimulanser. Jag måste erkänna att det är med djupt beklagande som jag finner att moderata samlingspartiet och folkpartiet inte har kunnat acceptera den i hög grad individuellt baserade och effektiva sparfrämjande reform som centern här har föreslagit. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna nr 1, 3 och 4 i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Det finns ingen oenighet i sak mellan Nils Åsling och mig, men jag begärde ordet med anledning av hans djupa beklagande av att vi inte hade ställt oss bakom tanken på investeringskonto. Det rör sig nog snarare, Nils Åsling, om hur vi bedömer vad som är lämpligaste handlingssätt i nuvarande läge. Vi ser det så att vi har ett alternativ i form av skattesparandet. Valet står nu mellan det borgerliga skattesparandet och det som socialdemokraterna vill ersätta detta med, allemanssparandet. Av allt att döma får vi, med den majoritet som föreligger, fr.o.m. nästa år ett allemanssparande. Jag menar att det vore inte bra om vi i oktober 1985, när vi skall sätta in nya sparstimulanser genom att återuppliva skattesparandet, står där med en parlamentarisk skatteutredning med socialistiska direktiv och med en socialistisk majoritet som blockerar fortsatt handlande i den här frågan. Jag tror alltså att vi i första hand skall inrikta oss på att vi i samband med att vi avskaffar löntagarfonderna också återupplivar aktiesparfonderna och skattesparandet i dess helhet. Sedan kan vi i lugn och ro utifrån borgerliga förtecken också komma överens om vilka ytterligare sparstimulanser som då behöver sättas in.

Herr talman! Jag tycker att Lars Tobisson litet för enkelt spelar på socialdemokratins villkor i den här debatten. Det är riktigt, som Lars Tobisson säger, att vi nu har att ta ställning till allemanssparande kontra en fortsättning av den sparform som vi har f. n. Men vi som ser hushållssparandet och nödvändigheten av att öka sparbenägenheten i samhället som ett mer långsiktigt och viktigt inslag i det samhällsekonomiska arbetet måste även vid detta tillfälle ha ett perspektiv. Vi har velat kombinera vårt avståndstagande från allemanssparandet, där vi ju är överens med övriga borgerliga partier, med ett ställningstagande till sparandet i samhället i ett mer långsiktigt perspektiv. Jag hyser ingen oro för att utredningar tillsätts nu. Med ett ändrat majoritetsförhållande här i kammaren är det inget som helst tvivel om hur utredningsdirektiven för en sådan utredning skulle se ut. Det hoppas jag att vi är överens om. Jag beklagar att moderata samlingspartiet inte har kunnat ansluta sig till vår tanke på privata investeringskonton, som långsiktigt skulle lösa många av de problem som vi nu diskuterar kortsiktigt. Det gäller, som sagt, att ha ett långsiktigt perspektiv. Då är de privata investeringskontona en mycket intressant lösning, som också öppnar möjligheter att på ett administrativt enkelt sätt styra över sparandet till skilda former av produktiva investeringar, vilket måste vara målsättningen för samhällets sparstimulans.

Herr talman! I propositionen föreslås att det nuvarande skattesparandet avskaffas och ersätts med ett s.k. allemanssparande. Detta föreslås få två former, sparande på rikssparkonto i bank och aktiesparande i kapitalsparfond. Sparandet på rikssparkonto skall slussas vidare till riksgäldskontoret. Syftet är att förmå allmänheten att bidra till finansieringen av statens budgetunderskott. Direktavkastningen på aktier är f. n. ca 34 96, vilket är avsevärt mindre än bankräntan eller avkastningen på statsobligationer. De skattemässiga stimulanserna för de bäda föreslagna sparformerna är lika stora och består av skattefrihet för avkastning och värdestegring. Den ena formen av sparande är emellertid helt riskfri, nämligen sparandet på rikssparkonto, medan aktiesparandet i kapitalsparfond är ett risksparande. Det är därför mycket troligt — för att inte säga helt säkert — att hushållen kommer att välja den riskfria sparformen. Det privata aktiesparandet kommer därför att minska. Möjligen är detta också avsikten med förslaget, eftersom man då kan låtsas som om kollektiva löntagarfonder skulle vara nödvändiga för näringslivets försörjning med riskkapital. Vi anser att det är felaktigt att avskaffa ett existerande och väl fungerande system, nämligen skattesparandet, och ersätta det med något nytt, oprövat och sämre. Skattesparandet bör således behållas. Det har under kort tid utvecklats och vuxit till stor omfattning. F. n. deltar ungefär 1,4 miljoner människor, varav ca 600 000 sparar i aktiesparfond. Ungefär 400 000 av dessa uppger sig tidigare icke ha sparat i aktier. Genom skattesparandet har näringslivet kunnat tillföras stora mängder riskvilligt kapital. Nyemissionerna har under senare år varit avsevärt mycket större än under något år under 1970-talet. Bara under första halvåret i år har emissionsvolymen uppgått till ca 5 miljarder kronor. I själva verket har emissionerna sedan hösten 1980 varit större än under hela 1970-talet. Kritik har riktats mot skattesparandet på några punkter. Denna kritik anförs nu som motiv för att avskaffa skattesparandet. Det har ansetts att det inte åstadkommer något nysparande, att den statsfinansiella kostnaden är för hög, att det har en olämplig fördelningspolitisk profil och att den femåriga bindningstiden är alltför lång. Fördelningsprofilen bland dem som deltar i skattesparandet har varit föremål för flera undersökningar. Inte någon av dessa tyder på att det skulle förhålla sig så som kritikerna har påstått, nämligen att det enbart är höginkomsttagare som kan delta. Tvärtom utgörs en mycket stor del av spararna av personer med måttliga eller låga inkomster och utan förmögenhet. Även i regeringens förslag till allemanssparande finns f. ö. samma beloppsgräns i fråga om månatliga insättningar, nämligen 600 kr., vilket tyder på att regeringen insett det felaktiga i den tidigare kritiken. I fråga om hur stor del av skattesparandet som består av rent nysparande finns naturligtvis inga helt säkra uppgifter. Detta ligger i sakens natur och gäller f. ö. också förslaget om allemanssparande. Det finns emellertid uppgifter om att en relativt stor andel av deltagarna i skattesparandet inte tidigare har sparat regelbundet vare sig i bank eller i aktier. Det sannolika är att skattesparandet leder till en större del nysparande är vad som skulle bli fallet med allemanssparandet. Mycket tyder nämligen på att en stor del av den vanliga bankinlåningen, framför allt från sparbankerna, skulle komma att flyttas över till sparande på rikssparkonto. Det skulle således inte bidra till någon ökning av det totala privata sparandet i ekonomin. Skattesparandet innebär en femårig bindning av de sparade medlen. Någon motsvarande bindning finns inte föreslagen för allemanssparandet. Detta påstås i propositionen innebära att andra grupper, som är beroende av att ha sitt sparkapital tillgängligt med kort varsel, kan delta i allemanssparandet. Detta kan man inte med säkerhet vare sig påstå eller avvisa. Det ä emellertid ett obestritt faktum att det totala sparandet i Sverige f. n. är för litet. Hushållens sparkvot har på några år sjunkit katastrofalt, och statens sparande är som bekant stort men negativt. Den sparpremie som finns inom ramen för skattesparandet är avsedd att bl.a. vara en kompensation just för att sparandet är långsiktigt och bundet. Sparmedlen kan nämligen tas ut före utgången av femårsperioden, men då går sparpremien förlorad. Inget tvivel torde råda om att det är ett långsiktigt stabilt sparande som behöver uppmuntras och stimuleras. Den föreslagna möjligheten att omedelbart ta ut de sparade medlen från allemanssparandet förefaller därför mindre väl övervägd. För att stimulera spararna att låta sparmedlen stå kvar efter femårsperiodens utgång bör fortsatt skattefrihet gälla. Skattereduktionen i skattesparandet bör ses som en premie för den femåriga bindningen. Den högre skattereduktionen, även efter det att den nya regeringen har sänkt procentsatsen, för aktiefondsparandet bör därutöver ses som en kompensation för det risktagande som ett sparande i aktier alltid innebär. De människor som började spara t.ex. 1979 har fått en kompensation för bindningen genom skattereduktionen. Medlen blir då tillgängliga för lyftning 1984. Detta bör inte diskriminera dessa människor från att delta i skattesparandet för en ny femårsperiod med samma sparmedel och då även för denna period erhålla en kompensation för att medlen står bundna. Det finns anledning att öka andelsägarnas inflytande i aktiesparfondernas styrelser som ett inslag i ansträngningarna att motverka maktoch ägarkoncentrationen inom svenskt näringsliv. Det förslag till styrelsesammansättning i fondbolagen som framförs i propositionen är ett steg i rätt riktning. Vi anser dock att anledning numera saknas för att regeringen skall utse två ledamöter. Vi vill därför tillstyrka det förslag som finns i reservation nr 3 i finansutskottets betänkande och som också ledamöterna från centern och folkpartiet i näringsutskottet ställer sig bakom. Bortsett från förslaget till förändrad styrelsesammansättning är det enda intressanta i förslaget till allemanssparande, att socialdemokraterna nu blivit medvetna om det nödvändiga i att ge sparare en positiv real avkastning på sitt sparande. Detta är i och för sig glädjande, men vittnar förmodligen bara om medvetande om behovet att finansiera det stadigt växande budgetunderskottet utanför banksektorn. Förslagen i övrigt och den allmänna skattepolitiska inställning som regeringen hittills givit uttryck för tyder på att det inte är fråga om någon grundläggande förändring av inställningen till privat sparande, utan enbart om ett uttryck för regeringens oförmåga att ta itu med saneringen av statens finanser. Inställningen till privat aktiesparande är uppenbarligen fortsatt negativ hos regeringen. Allemanssparandets konstruktion innebär att man vill undvika en fortsatt utveckling och expansion av hushållens privata sparande i aktier. Under de borgerliga regeringsåren genomfördes flera åtgärder för att minska beskattningen i flera led av sparande i riskkapital. Därigenom underlättades näringslivets riskkapitalsförsörjning, samtidigt som de enskilda hushållen stimulerades att spara och fördela sitt sparkapital på olika sparformer. Vi anser att detta är åtgärder som bidrar till att öka industriinvesteringarna och i väsentlig grad bidrar till att underbygga den industriella tillväxten. Folkpartiet ser det därför som utomordentligt viktigt att det privata kapitalet inte låses i vissa former genom beskattning eller på annat sätt. Enligt folkpartiets mening bör åtgärder omedelbart vidtas till att stimulera hushållens förmögenhetsuppbyggnad. Straffbeskattningen av enskilt ägande bör därför avskaffas.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

Herr talman! Arne Gadd sade att skattesparandet är präglat av borgerliga värderingar. Ja, det hoppas jag verkligen, och det framgår ju av att det har åstadkommit — vilket Arne Gadd också uttalade sig berömmande om — en breddning av aktieägandet i Sverige bland enskilda medborgare. Men det betyder inte att systemet skulle innebära slöseri med statens medel eller att det skulle gynna de redan rika. Jag förstår inte hur Arne Gadd kan fortsätta att tala om de höga kostnaderna. I vår motion har vi utförligt redovisat att den skattereduktion på 10 resp. 20 96 som förekommer i skatteresp. aktiesparandet utslagen över hela den femåriga bindningsperioden uppgår till några ören per sparad krona. Det är, som jag framhöll tidigare, inte på något vis ett högt pris att betala för att åstadkomma just denna bindning av sparmedlen under fem år. Det är när vi får den långsiktiga inriktningen av sparandet som det är särskilt värdefullt för balansen i vår ekonomi. När det sedan gäller påståendet att det här sparandet är så gynnsamt för dem som har råd, så har vi ju konstruerat systemet på det viset att maximibeloppet är satt till 600 kr. i månaden, och den skattefavör man kan tillgodogöra sig är en reduktion på skatten, lika för alla, oavsett vilka inkomstförhållanden man har. Arne Gadd menade att den borgerliga reservationen på denna punkt präglas av att man är nöjd med att ha fått 400 000 nya aktieägare och inte tänker på hur deras inflytande tar sig ut. Får jag säga att vi inte är nöjda med att det har blivit 400 000 nya aktieägare. Vi är inte nöjda förrän vi har spritt aktieägandet så att varje svensk medborgare som är intresserad av att bli aktieägare också är med i aktieägandet i landet. Det är för mig däremot något av ett under att så många har engagerat sig i sparandet, trots den intensiva motpropaganda mot aktiespridning bland enskilda som socialdemokraterna bedrivit alltifrån introduktionen av systemet — och även dessförinnan. Det tycker jag tyder på att det här finns ett ännu större intresse; det finns de som har kommit av sig därför att Arne Gadd och hans partikamrater — i syfte att bädda för löntagarfonder — har bedrivit en felaktig konsumentupplysning om vad skattesparande innebär. Jag återkom mer till vad jag sade i mitt inledningsanförande: Hur ni än försöker vrida och vända på det här kommer ni aldrig ifrån att löntagarfonder innebär ett större bortfall av skatteintäkter än det frivilliga skattesparande som de borgerliga regeringarna infört kan leda till. Arne Gadd sade inledningsvis — och det sätter jag värde på — att det totala sparandet i samhällsekonomin måste öka. Det är naturligtvis helt riktigt. Men i det perspektivet spelar frågan om allemanssparande eller skattesparande tyvärr inte någon större roll. Det framgår med all önskvärd tydlighet om man studerar sparandeutvecklingen i landet att den stora bristen har uppkommit i den offentliga ekonomin. Därför är det där de väsentliga insatserna skall göras. Det måste ske genom att man sänker utgifterna, eftersom vi redan slagit i och brutit igenom skattetaket. När vi från borgerligt håll ville skriva in detta i de utgångspunkter för vårt ställningstagande som återges i utskottsbetänkandet, vägrade de socialdemokratiska ledamöterna av finansutskottet. Passusen om hur viktigt det är att man sparar i samhällsekonomin i stort har vi därför fått skriva in i reservation — det är inledningen till vår reservation nr 1. Jag skulle gärna vilja fråga Arne Gadd, varför det är så farligt att i skrift låtsas om vad Arne Gadd muntligt framhöll i inledningen av sitt anförande, nämligen vikten av att vi ökar det totala sparandet i ekonomin och att vi då naturligtvis gör det på alla fronter — inte tror väl Arne Gadd att enbart allemanssparandet skall lösa upp det stora sparandeunderskott som svensk ekonomi f. n. dras med?

Herr talman! Arne Gadd började sin polemik med mig med att hänvisa till utvecklingen av budgetunderskottet under ett antal år.

Jag känner Arne Gadd som en av regeringens pålitligaste tennsoldater, men jag tycker inte ens Arne Gadd skall använda det exemplet som någonting som kan stärka den socialdemokratiska positionen här. Socialdemokratin behöver f. n. använda all den tid den har för begrundan och självanalys. När det gäller värderingen av spareffekten avt.ex. skattesparandet är det, som Lars Tobisson har påpekat, tämligen meningslöst att rycka ut startfasen 1978 och använda den som underlag för en analys av de kostnader som samhället har åtagit sig för den sparstimulansen. Man måste se hela perioden, man måste se nettoeffekten, och man måste se den totala effekten av sparandet, om den här diskussionen över huvud taget skall vara meningsfull. Då är det faktiskt anledning att säga att erfarenheterna av skattesparandet är positiva från samhällsekonomisk synpunkt. Det blev en betydande nettoeffekt av det sparandet. Däremot finns det anledning att sätta ett stort frågetecken inför allemanssparandets långsiktiga effekter. Dess konstruktion med den ringa bindning av medel som den ålägger spararna och den stora rörlighet som man kan vänta i sparandet gör att nettoeffekten kan ifrågasättas. Det är just nettoeffekten som man betalar för ur samhällsekonomisk synpunkt. Låt därför värderingen av allemanssparandet anstå. Men det finns anledning att vara starkt kritisk till den konstruktion som har föreslagits. I detta skede, när sparandet på nytt blir föremål för diskussion, tycker vi att det är rimligt att en utredning i parlamentarisk enighet försöker finna gemensamma kriterier på hur man långsiktigt skall stimulera hushållssparandet. Vi tycker det är beklagligt att övriga partier inte är med på detta. Det är också beklagligt, som jag sade tidigare, att vårt förslag till privat investeringskonto avfärdas på detta sätt. Arne Gadd säger att det knappast har samband med de reella spareffekterna. Men självklart har det ett samband. Vi skulle naturligtvis gärna se att man kunde införa ett nytt skattesystem. Det nuvarande är ju väl förbrukat och utslitet. Vi är också medvetna om att det tar tid att komma fram till ett utgiftsskattesystem, men de privata investeringskontona skulle med fördel kunna komplettera även det nuvarande skattesystemet, utan att på något sätt öka byråkratin. Det skulle vara lätt att applicera dem på angelägna sparmål, och de skulle lätt kunna appliceras på möjligheterna att i skattehänseende göra undantag för vissa ur samhällets synpunkt strategiska och produktiva investeringar. Därför är det inte bara beklagligt utan även ett mysterium varför övriga partier i finansutskottet på detta sätt har motsatt sig att göra en analys av denna nya sparform.

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå vad Arne Gadd menar med att endast de enskilda bankerna har fördel av sparandet i aktiesparfonder. Såvitt jag vet har näringslivet fått sig tillfört ett stort kapital genom detta sparande. Vi skall inte heller förglömma den stimulans som det har inneburit för de enskilda spararna att få vara aktieägare. Vi tvivlar på att allemanssparandet ger fler sparare, eftersom stimulansen på skattesidan blir svagare. Denna svaga stimulans skall vägas mot det förhållandet att det i det nya systemet inte finns en femårig bindning. Vår slutsats är att förmånerna på skattesidan utgör den starkaste stimulansen för människor.

Herr talman! Nu gäller det för Arne Gadd att hänga med i svängarna. Nu fick vi höra igen att en anmärkning mot skattesparandet var att nysparandet var så litet i aktiesparfonderna. Där har vi i debatten visat att det i alla fall har tillkommit ett stort antal personer, som aldrig har sparat i aktier förut. Det är en stor framgång. Det var något som Arne Gadd i sitt förra inlägg var beredd att ge ett erkännande åt. Därför är denna anmärkning inte så särskilt stark. Såsom ett argument för det nya allemanssparandet anför man att det visserligen inte blir något nysparande att tala om, men att det ändå är värdefullt att få till stånd en överflyttning av pengar till allemanssparandet. Därför är man beredd att bjuda på skattefavörer. Det är ju samma argumentation som vi förde, men vi gjorde det med större rätt. Vi kunde med vår uppläggning av skattesparandet få en överflyttning från vanligt banksparande till riskvilligt sparande i aktier i betydligt större utsträckning än vad allemanssparandet kommer att leda till. Vi kunde dessutom genom de skattestimulanser som sattes in åstadkomma en bindning av medlen i fem år, vilket det inte finns en tillstymmelse till — jo, en tillstymmelse men inte mer —i allemanssparandet. Om man såsom görs i förarbetena till allemanssparandet vill hävda att det är värdefullt att åstadkomma en överföring av tidigare sparande är det något som absolut också gällde när vi anförde det såsom argument för skattesparandet. Men med allemanssparandets konstruktion är det argumentet betydligt mindre relevant. Arne Gadd har talat mycket om aktiespararnas inflytande. I vår reservation har vi vissa förslag om ändringar i aktiesparfondernas styrelser. Jag tror dock inte att det är möjligt att åstadkomma att en delägare i en kapitalsparfond i det nya allemanssparandet får uppleva ett inflytande via stämmor och ledamotskap i styrelser. Det är trots allt ett mycket begränsat antal som kan göra det. På detta område är det normalt på två andra vägar som man kan öva sitt inflytande. Den första vägen är helt enkelt att man lämnar fonden och går till en annan, om man inte är nöjd. Här har jag ända från min reservation i löntagarfondsutredningen arbetat för att få större rörlighet, att det skall vara lättare för sparare att gå från en fond till en annan och gärna också få med sig sitt tidigare sparade kapital, även om det finns en del tekniska problem på det området. Det andra sättet att skaffa inflytande är naturligtvis att arbeta på det vis som är naturligt, nämligen i samverkan med andra likasinnade. Det område där de små aktiespararna verkligen har fått framgångar och inflytande under senare tid är där de har samverkat inom ramen för Aktiespararnas riksförbund; man kan bara erinra om utgången av Volvos Norgeavtal för några år sedan. Herr talman! Socialdemokraterna tar en stor risk när de känner sig förpliktade av retoriken under oppositionstiden och före valet att avskaffa skattesparandet och införa ett snarlikt system i form av allemanssparande. I detta senare sparande är sparstimulanserna sämre. Därmed blir det naturligen så, att intresset inte blir lika utvecklat. I den mån man i början ändå får upp en volym därför att folk tycker att det är lika bra att ha pengarna här som på ett vanligt bankkonto, kommer den att avta just därför att bindningsgraden är liten och det inte är förenat med någon nämnvärd kostnad att ta ut pengarna ur systemet. Det är det ena som jag tycker verkar fel. Det andra är just att man var så fast i sin egen propaganda att man inte kunde vidta förändringarna inom ramen för det redan rådande systemet. Nu är det många som har instruerat sin bank eller sin arbetsgivare — hur man nu har gjort det — att månatligen överföra medel till en aktiesparfond eller till ett skattekonto i bank. I och med att man byter system bortfaller detta, och med den tröghet som man många gånger kan iaktta på det här området kommer därmed många månadsinsättningar att bortfalla. Orsaken är just detta tekniska förfarande som socialdemokraterna av propagandistiska skäl har känt sig tvungna att välja. Herr talman! Jag menar att det är värdefullt, som jag sade förut, att aktiesparfonderna ändå finns kvar, trots att man inte kan göra avsättningar och få någon skattefavör under de närmaste åren. Tillgångarna är alltså i stor utsträckning bevarade när vi kommer fram till hösten 1985. Då finns det möjlighet att koppla avskaffandet av de kollektiva löntagarfonderna med ett återupplivande av de skattesparfonder som över en miljon svenskar har funnit vara ett tillförlitligt och bra sätt att ordna sitt sparande på.

Herr talman! Arne Gadd säger att vi får återvända till budgetunderskottet i senare sammanhang. Ja, det är riktigt. Det finns rika tillfällen att diskutera detta, men det var inte jag som aktualiserade den frågan här. Det är litet märkligt med den dubbla socialdemokratiska bokföringen. Jag var i fem år industriminister och mötte oupphörligt socialdemokraterna i debatten i kammaren. Inte en enda gång krävde man mindre insatser eller besparingar. Hela tiden gick kraven ut på ökade insatser och därmed ökat budgetunderskott. Då menar jag att det är litet förmätet att ständigt åberopa budgetunderskottets ökning. Socialdemokratin hade ett stort ansvar i det sammanhanget även i oppositionsställning. Men vi återvänder till den frågan. När det gäller effekten av skattesparandet säger Arne Gadd att sparbenägenheten ökar. Ja, sparkvoten var 1,7 90 i fjol och beräknas öka till drygt 3 Jo i år. Därom vet vi ingenting säkert, men sannolikt ökar den. Man kan naturligtvis tycka att det är ett blygsamt resultat, men man får ju inte bedöma det här isolerat från samhällsekonomins utveckling i stort. Det totala nettosparandet är ändå betydande inom skattesparandets ram. Det finns anledning att notera att det var en så pass framgångsrik sparform att det inte finns någon anledning att ersätta den med allemanssparande. Arne Gadd vill inte diskutera privata investeringskonton eller mera långsiktiga sparmål, och det är ganska betecknande för hela den här debatten. Jag har en känsla av att socialdemokratin glömmer bort det väsentliga i sammanhanget, nämligen just hushållssparandets långsiktiga roll i samhällsekonomin.

Socialdemokratin glömmer bort småspararna, och det beklagar jag. Det har blivit rätt mycket en diskussion om teknikaliteter, sett ur budgetunderskottets och ur samhällets synpunkt. Men frågan är förvisso inte begränsad till den aspekten, utan man får också tänka på att spararna bör få en rimlig erkänsla för sin insats i sammanhanget.

Herr talman! Rent formellt kan det kanske tyckas som om skillnaderna är små mellan regeringens och utskottsmajoritetens ståndpunkt å ena sidan och den borgerliga oppositionens å den andra. Det rör sig strängt taget om huruvida man vill förorda en förlängning av den gällande lagstiftningen med tre år eller med ett år. Emellertid framgår det ganska snart att det finns djupgående meningsmotsättningar. De går i sin tur i stor utsträckning tillbaka på den olika tilltron i de skilda lägren till marknadsekonomin och det naturliga förord som man från socialistiska utgångspunkter alltid har för regleringar och reglerad ekonomi. Den kreditpolitiska utredningen lade fram ett antal ganska okonventionella förslag hur man skall komma till rätta med de påtagliga snedvridningseffekter som de nuvarande kreditmarknadsregleringarna, av skilda slag, har medfört och medför. Typexemplet är likviditetskraven och den allmänna placeringsplikten. På den punkten har i och för sig lättnader temporärt skett. Dessa regleringar riktar sig mot banker, försäkringsbolag och AP-fonder. 63 Innebörden är, ganska enkelt beskrivet, att bankinsättare, försäkringstagare och de som betalar vår AP-pension, dvs. den aktiva generationen, missgynnas genom en långtgående reglering av kreditmarknaden som medför försämrad räntabilitet. Genom att dessa institutioner påtvingas statspapper till räntesatser som ofta är ofördelaktiga, tillskyndas givetvis just försäkringstagare och andra förluster. Någon måste betala för att marknaden sätts ur spel, helt eller delvis. Äveni denna fråga avtecknar sig alltså en klar motsättning mellan förordet för en så fritt fungerande marknadsekonomi som möjligt — som är de tre borgerliga partiernas linje — och den långtgående tilltro till begränsning och dirigering som är det socialistiska receptet. Det är ju dessa alternativ som vi har att ta ställning till. Det kan kanske — om än bara i förbigående — erinras om att den sämst fungerande marknaden i Sverige är bostadsmarknaden. Det är också den marknad som är mest reglerad. Det borde vara en tankeställare för dem som nu menar att långtgående regleringar även på kreditmarknaden är den enda utväg som står till buds. Ingreppen på kreditmarknaden har i många stycken lett till en sämre funktion. I reservationen pekas på en negativ företeelse av betydelse, nämligen den försvagning av bankernas ställning och styrka som följer av den stora andelen statspapper i balansräkningarna, som får till följd att andelen eget kapital kan framstå som väl låg. Det är en viktig negativ effekt — men alls icke den enda — av att under lång tid så detaljerat reglera kreditmarknaden som man har gjort i Sverige. Reservanterna anser att ett förverkligande av huvudtankarna i kreditpolitiska utredningen väl bör kunna genomföras inom något år. Utredningens förslag har på många håll fått ett starkt stöd i remissbehandlingen. Hos dem som verkligen behärskar ämnesområdet finns det inte något tvivel beträffande möjligheterna att förhållandevis snabbt åstadkomma förändringar. Mot denna bakgrund, herr talman, finner vi det vara en tillräckligt lång period att under endast ett år förlänga den nu gällande lagen om kreditpolitiska medel. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har i och för sig ingen avvikande mening gentemot majoriteten i utskottet när det gäller att föreslå att lagen om kreditpolitiska medel skall förlängas under tre år och att de borgerliga motionerna skall avslås. Men jag vill framföra särskilda meningar på ett par punkter, vilket jag också har gjort i ett särskilt yttrande. Jag tycker, för det första, att man på något sätt borde ha definierat vad som menas med uttrycket ”en marknadskonform kreditpolitik”. Jag återkommer till det. För det andra tycker jag att utskottsmajoriteten tar en felaktig ståndpunkt när man i utskottets betänkande talar om en ”i och för sig önskvärd marknadskonform politik”. Den fråga som jag vill ställa till utskottets talesman är: Vad menar utskottsmajoriteten när man skriver på detta sätt? Har man samma Nr 36 uppfattning som de borgeliga motionärerna och reservanterna, eller menar Onsdagen den man eventuellt någonting annat? 30 november 1983 Jag tror att det är mycket viktigt att man, när man skriver utskottsbetänkanden, tar hänsyn till att de skall läsas och kunna förstås inte bara av = Fortsatt giltighet av specialister på olika frågor. Vad som skrivs i utskottsbetänkandena och sägs lagen om kredithär i kammaren måste ju också ha en sådan form att det kan förstås av den stora allmänheten, av de medborgare vilkas intressen vi skall företräda i riksdagen. Använder man sådana specialuttryck som ”en marknadskonform kreditpolitik” har man också skyldighet att utförligt beskriva vad man menar med ett sådant begrepp, som ju för de flesta människor är grekiska. Det är självklart — och det ligger i detta begrepps natur — att det kan vara svårt att ge en exakt definition, men desto farligare är det att använda sig av begreppet utan att tala om vad man menar. ”Konform” betyder anpassad, och en marknadskonform kreditpolitik måste då vara en sådan kreditpolitik som anpassas efter marknaden. I den kreditpolitiska utredningen, som kom för någon tid sedan, finns en viss beskrivning av vad man kan mena med detta uttryck. Om vi tittar på den beskrivningen finner vi att det talas om att man måste skilja mellan marknadsanpassade eller marknadskonforma styrmedel och reglerande styrmedel. Till de marknadskonforma styrmedlen för man diskontoeller räntepolitik från riksbankens sida, s.k. operationer på öppna marknaden, dvs. att riksbanken köper värdepapper, obligationer och annat eller säljer sådana till allmänheten. Men man ärt.o.m. i en sådan utredning osäker om riksbankens kassakrav på bankerna, dvs. att de skall ha en viss likvid kassa, en viss mängd penningmedel varje period, kan hänföras till en marknadskonform penningpolitik eller om det är ett uttryck för reglering. Motsatsen till en marknadsanpassad kreditpolitik är, enligt utredningen och de borgerliga, regleringar av olika slag. Denna statliga utredning nämner två slag av sådana regleringar. Det ena är de medel som regleras av lagen om kreditpolitiska medel, som vi nu diskuterar och som vi skall förlänga. Dit hör likviditetskrav, kassakrav, utlåningsreglering, emissionskontroll, allmän placeringsplikt, särskild placeringsplikt och räntereglering. Det är i och för sig också begrepp som behöver förklaras för att kunna förstås. Den andra typen av direkt reglering på den svenska kreditmarknaden är enligt utredningen valutaregleringen. Man anser alltså att den i princip också bör ligga utanför en s.k. marknadskonform kreditpolitik, som de borgerliga partierna ju här har talat för. Nu föreslår inte utredningen att valutaregleringen omedelbart skall avskaffas, men i princip ligger den också utanför de former för kreditpolitiska medel som man vill använda sig av. Vad innebär nu detta? Jo, det innebär att de borgerliga partierna vill att det inte skall vara riksbanken, som är riksdagens organ, som har bestämmanderätten på kreditmarknaden, utan det skall i stället vara de andra agerande grupperna på kreditmarknaden. Och vilka är då de? Ja, i betydande utsträckning är det de stora affärsbankerna i vårt land och en rad andra finansinstitut. 65 politiska medel Jag vill bara kort erinra om att det inom affärsbanksväsendet har skett en oerhört stark koncentration under de senaste årtiondena. Vi upplevde i början av seklet att det fanns över 100 affärsbanker, nu finns det ett dussintal, av vilka endast två är stora. De mindre affärsbankerna är i hög grad beroende av de två stora affärsbankerna — dessa är aktieägare i småbankerna osv. Vidare har vi att notera att det finns en kartell mellan affärsbankerna, där de diskuterar olika monopolistiska medel som de vill använda sig av för att reglera kreditmarknaden. Det gör de också i betydande utsträckning. Skillnaden i uppfattning står alltså inte här mellan dem som vill ha regleringar och dem som är motståndare till regleringar, utan diskussionen handlar om vilka maktorgan i detta land som skall vara bestämmande på kreditmarknaden och som skall reglera den. De borgerliga vill att de stora privata finansintressena, framför allt affärsbankerna, skall vara bestämmande och sköta regleringen på kreditmarknaden, medan majoriteten här i kammaren av socialdemokrater och vpk-are anser att det är riksbanken såsom riksdagens och folkets organ som skall vara reglerande på kreditmarknaden. Det är alltså den skillnaden som finns, inte motsatsen mellan dem som vill reglera och dem som inte vill reglera. I realiteten har vi, även om riksbanken inte ingriper, en i hög grad reglerad kreditmarknad, liksom de flesta marknader i dag i Sverige är reglerade av stora monopol, av stora företag och av mäktiga finansgrupper. Jag upprepar till slut min fråga till finansutskottets majoritets talesman: Vad menar man när man talar om en ”i och för sig önskvärd marknadskonform kreditpolitik”? Menar man samma sak som de borgerliga? Då vill jag bestämt protestera och säga att socialdemokratin är inne på farliga vägar. Eller menar man eventuellt något annat?

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1983 84:43 föreslås att den skall få fortsatt giltighet till utgången av år 1986. I propositionen framhålls att balansproblemen i den svenska ekonomin fortfarande är betydande, vilket givetvis inte kan bestridas. Man påpekar att det stora budgetunderskottet i förening med behovet att hålla tillbaka bankernas kreditexpansion gör att de kreditpolitiska medlen alltjämt behöver utnyttjas. I utskottets betänkande behandlas tre motioner, en från vardera moderaterna, folkpartiet samt centerpartiet. Samtliga motioner har ett yrkande om att lagens giltighetstid skall begränsas till endast ett år. I den gemensamma reservationen från de borgerliga partierna inleder man med talet om det stora statliga underskottet och att det skapar allvarliga problem på kreditmarknaden. Man nämner också de vägar som använts för att finansiera detta. Man tillägger att dessa vägar lämnat för långivarna dålig avkastning. Man menar att det är nödvändigt att i större utsträckning än hittills finansiera statsbudgetens underskott utanför bankerna. Reservanter na anser att man under år 1984 skall kunna arbeta om den kreditpolitiska Nr 36 lagstiftningen i liberaliserande riktning. Av denna anledning bör, enligt Onsdagen den reservanterna, giltighetstiden för den kreditpolitiska lagstiftningen endast — 30 november 1983 förlängas med ett år. Jag kan hålla med om att det kan finnas skäl att se över den kreditpolitiska Fortsatt giltighet av lagstiftningen. Men om det skall ske bör man i vart fall avvakta och se vad lagen om kreditvalutakommittén kommer att föreslå angående valutapolitiken. politiska medel Alla förefaller vara överens om att den kreditpolitiska och valutapolitiska lagstiftningen bör samordnas. Valutakommittén beräknas bli klar med sitt arbete någon gång under första halvåret 1984. Remissbehandlingen av förslagen kan inte förväntas vara avslutad förrän till hösten 1984. Det är därför osäkert om förslag kan föreläggas riksdagen i så god tid att en ny lagstiftning kan träda i kraft redan i januari 1985. Det är viktigt att förändringar i den kreditpolitiska lagstiftningen, liksom i den valutapolitiska lagstiftningen, presenteras i så god tid att de berörda parterna kan anpassa sig till de regler som gäller och de som kommer att gälla. Det är ju för företagen och bankerna en fråga om att kunna planera sin verksamhet på lång sikt. Utskottets majoritet anser att trots att åtgärder vidtas för att komma till rätta med obalanserna i den svenska ekonomin kommer underskottet i statsbudgeten under de närmaste åren att ligga kvar på en hög nivå. Av den anledningen måste riksbanken få disponera alla de medel som enligt lagen om kreditpolitiska medel står till förfogande. I ett särskilt yttrande till betänkandet framhåller C.-H. Hermansson att utskottet borde ha klargjort vad som menas med marknadskonform kreditpolitik samt att utskottet klart borde ha tagit avstånd från en s.k. marknadskonform lagstiftning. Låt mig säga att ordet marknadskonform har introducerats av kreditpolitiska utredningen. Ordet återfinns också i propositionstexten. Man kan ersätta det med ordet marknadsanpassad eller marknadsmässig. Utskottsmajoriteten tar liksom C.-H. Hermansson avstånd från kreditpolitiska utredningens förslag att införa en marknadsanpassad lagstiftning, som innebär införandet av s.k. lagreglerade vita perioder. Självfallet måste en regering kunna utnyttja kreditpolitiska åtgärder som ett bland många andra ekonomisk-politiska medel för att nå uppsatta mål. Detta är naturligtvis synnerligen angeläget i den situation med svår obalans som i dag råder i den svenska ekonomin. Det är litet svårt att förstå att en utredning vill föreslå en lagstiftning med innebörden att vissa stabiliseringspolitiska åtgärder inte får vidtas av regeringen under en given tidsperiod, oavsett vilken situation landets ekonomi befinner sig i. Det är i själva verket av stor betydelse att riksbanken kan utnyttja dessa medel utan onödigt dröjsmål. I betänkandet heter det vidare att lagstiftningen inte utgör något hinder för en i och för sig önskvärd marknadskonform politik. Eftersom ordet marknadskonform återigen dyker upp här kanske det bör förtydligas. Med detta menas helt enkelt att när vår ekonomi når balans — dvs. full 67 sysselsättning råder, inflationen ligger på en låg nivå och inga problem finns med vår utrikeshandel — minskar givetvis behovet av att vidta kreditpolitiska åtgärder. Men tyvärr dröjer det ännu en tid innan vi återigen får balans i vår ekonomi.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

Herr talman! Den interna meningsmotsättningen mellan våra socialistiska partier skall inte jag självfallet lägga mig i. Den är intressant att åhöra. Jag spårar emellertid fortfarande hos Per-Axel Nilsson en betydande sympati för regleringsåtgärder som alltså inte är förenliga med grundvärderingarna bakom de motioner som reservanterna vill stödja. Begreppet marknadskonformitet är — som också herr Hermansson har påpekat — naturligtvis relativt ofullständigt definierat i den grundläggande utredningen, men så mycket är i varje fall klart, vilket framgår av referatet i propositionen, att kassakraven anses vara marknadskonforma. Vi som förordar en uppluckring på detta område är alls icke — på något sätt — på väg att upphäva exempelvis riksbankens suveränitet över räntepolitik och annat. Men vad det gäller är ändå att få bort en del av en rad regleringsinstrument som har visat sig vara negativa på ett antal olika områden. Vi har också konstaterat att dessa alltid drabbar någon; de drabbar försäkringstagarna, bankspararna och den generation som betalar ATP-avgifterna. Summan av detta kan ändå inte vara annat än att man i görligaste mån bör försöka uppnå en ökad effektivitet i medelsförvaltningen genom färre regleringar. Diskussionen om dessa frågor blir naturligtvis ganska kortfattad i det här sammanhanget. Jag vill bara avslutningsvis erinra om att man från de instansers sida som har ansvaret för att på bästa sätt förvalta stora och omfattande medel som tillhör individuella personer har lagt ett intressant bud, nämligen att de är beredda att mot avsevärda lättnader på de reglerade områdena låna ut betydande belopp till staten. Det är framför allt försäkringsbolagen med SPP i täten som har tagit detta initiativ. Det intressanta är att ersättningen skall utgöra ersättning för inflationen plus en ränta i storleksordningen3 26. Det vore i och för sig intressant att få en reaktion från socialdemokraterna — de skall ju som bekant hålla tillbaka inflationen så att den blir högst 4 20 — om inte detta är en utomordentligt bra och lockande affär.

Herr talman! Jag kan tyvärr inte finna att någon större klarhet har skapats om socialdemokraternas inställning i de här frågorna genom Per-Axel Nilssons inlägg. Han säger visserligen att när vi har kommit till den punkt då inga problem finns, då vi har full sysselsättning, då vi har balans i ekonomin, inte längre någon inflation och inga problem när det gäller vår utrikeshandel, blir de kreditpolitiska ingripandena mindre betydelsefulla. Det kan man kanske i och för sig säga. Men när uppstår det läge i vår samhällsekonomiska = Nr 36 utveckling då det inte finns några problem, tror Per-Axel Nilsson? Onsdagen den Jag tror att vi bägge två vill vara rätt försiktiga när det gäller att precisera 30 november 1983 tidpunkten för detta. Jag undrar om denna tidpunkt över huvud taget kommer att inträda. Jag tror att vi under den historiska utvecklingen får dras Fortsatt giltighet av med olika problem. Och då behövs också ingripanden från samhällsorganens lagen om kreditsida, bl.a. riksbankens åtgärder beträffande pengar och krediter. För det är politiska medel ju det kreditpolitiken handlar om. Den kreditpolitiska utredningen har också framlagt förslag om ”vita perioder”. Det är modernt med vita veckor, men att överföra den terminologin på det penningpolitiska området förefaller mig rätt misslyckat. Det är inte någon höggradig berusning som riksbanken och riksdagen ägnar sig åt när man försöker reglera krediter och pengar i det här samhället. Baksmälla kan naturligtvis infinna sig efter vissa åtgärder. Men den botas knappast genom att man plötsligt avskaffar alla riksdagens och riksbankens möjligheter att styra utvecklingen och i stället överlämnar de möjligheterna till de stora makthavarna inom det privata näringslivet. Skillnaden i synsätt finns, som jag förut framhållit, inte mellan dem som vill ha en reglering av kreditmarknaden och dem som är motståndare till en sådan reglering. Skiljelinjen går mellan å ena sidan dem som vill att folkets organ — riksdagen och riksbanken — skall ha kontrollen över kreditoch penningmarknaden och å andra sidan dem som vill att de stora privata affärsbankerna, försäkringsbolagen, finansinstituten och finansfamiljerna skall sköta denna reglering. Jag tror att även socialdemokratin tvingas att ta en klar ställning i denna för samhällsutvecklingen grundläggande fråga.

Herr talman! Jag skall ägna mitt anförande åt den viktiga frågan om näringsoch yrkesfrihet samt egendomsskydd. Konstitutionsutskottets betänkande 8 behandlar en rad övriga frågor, och min partikamrat Hans Nyhage kommer senare att gå in i debatten när det gäller frågan om kollektivanslutningen. Vi har i Sverige ett svagt skydd för egendomsrätten. Vi skiljer oss faktiskt på denna punkt från en rad andra västeuropeiska länder. Det förtjänar också påpekas att Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, som Sverige undertecknat, ger ett ganska starkt skydd för den enskilda äganderätten. Sverige blev för drygt ett år sedan också fällt i Europadomstolen för brott mot bl.a. egendomsskyddet. Som framgått av tidigare diskussioner i kammaren har den svenska regeringen hittills inte lämnat besked om hur man avser att handla i denna fråga. Detta är betecknande för det ringa intresse som socialdemokratin hyser för att skydda den enskildes egendom. Det svenska handlandet på den här punkten har väckt berättigad uppmärksamhet inom Europarådet, och den uppmärksamheten kommer nog att öka, om det icke sker något snabbt när det gäller att bringa den svenska lagstiftningen i överensstämmelse med konventionen. Det finns därför, herr talman, anledning att också generellt se över den svenska lagstiftningen då det gäller egendomsskyddet. Jag medger gärna att frågan ingalunda är okomplicerad, men Sverige har faktiskt en del att lära av andra länder, som lyckats ge egendomsskyddet en tillfredsställande lösning i sina resp. konstitutioner. Skyddet för egendomsrätten bör naturligen för svenskt vidkommande regleras i grundlag. Det är viktigt att detta beredningsarbete påbörjas snabbt, därför att man kan räkna med att det kommer att ta en viss tid. En sådan utredning bör, herr talman, givetvis ske i parlamentariska former. Låt mig säga några ord om näringsoch yrkesfriheten. Frågan om skydd för denna rättighet har fått stor aktualitet på sistone. Det förtjänar påpekas att vi 1864 fick näringsfrihet i Sverige. Man bröt då med den gamla, den medeltida traditionen med skråväsendet och dess begränsningar i rätten att fritt utöva sitt yrke. Nu går vi dess värre i riktning mot den gamla ordningen. Det finns klara tendenser att begränsa yrkesoch näringsfriheten. Det talas vitt och brett om etableringskontroll. Detta är inte bara en konstitutionell fråga — det är tvärtom en för hela vårt lands välstånd mycket, mycket viktig fråga. 1864 års lagstiftning om näringsfrihet blev startskottet för den utveckling som vi fick med industrialismens genombrott, och detta avstamp har vi fortfarande glädje av. Näringsfrihetslagstiftningen från 1864 lade grunden till den industriella utvecklingen och därmed också till det välstånd som vi har i Sverige. Det är naturligtvis här inte bara fråga om formella förbud. Vi har också i ökad utsträckning fått reella yrkesoch näringsförbud. Det kan bl.a. ha samband med att statliga eller kommunala monopol i praktiken gör det omöjligt för enskilda att utöva yrke eller näring. I andra fall är det så att offentliga bidragsbestämmelser slår ut de människor på den enskilda sidan som vill utöva sitt yrke eller bedriva viss näringsverksamhet. Formellt sett, herr talman, kan de fortsätta sin verksamhet — reellt sett är chanserna minimala. Detta är någonting som självfallet borde betraktas som oacceptabelt.

Det är glädjande att de tre borgerliga partierna i konstitutionsutskottet nu för första gången har enats om att kräva en utredning av de aktuella problemen, i syfte att få till stånd ett förstärkt skydd på de här tre punkterna. Omvänt är det beklagligt att socialdemokraterna motsätter sig ett förstärkt skydd för egendomsrätten och för yrkesoch näringsfriheten.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna återkommer också i år med krav på en grundläggande översyn av hur det medborgerliga frioch rättighetssystemet i Sverige tillämpas. Behovet av en sådan mer ingående analys har enligt vår mening starkt ökat. Det tycker dock inte KU:s majoritet. Först hänvisar man till vissa förändringar i lagtexter, som företagits på senare tid — dvs. till pappersgarantier som inte betyder så mycket för verkligheten. Sedan hänvisar man beträffande praktiken till JO:s övervakande roll. Men nu är det inte alls detta saken handlar om. Det handlar i stället om det fortskridande sönderfall i frioch rättighetssystemets innehåll som justitieombudsmannen antingen inte kan ingripa mot, därför att det förvandlat sig självt till accepterad praxis, eller också inte orkar ingripa mot, därför att dess omfattning vida överstiger JO-ämbetets arbetskapacitet. Låt mig försöka åskådliggöra vad det hela rör sig om. Låt mig för ovanlighetens skull göra det genom en kort fallstudie. Det står ju i överensstämmelse med tankar i läroplanen för grundskolan — att med konkreta verklighetsexempel levandegöra förståelsen av en princip. Det är nu ingen garanti för att förståelsen når fram till utskottets majoritet, men vi får tålmodigt pröva olika metoder. Mitt åskådningsexempel när det gäller problemet med människors frioch rättigheter är en neurosedynskadad ung kvinna. Hennes konfrontation med rättighetssystemet började i skolan. Hennes skolkamrater fick, som alla skolbarn, gratis simundervisning. Eftersom hon var född utan ben fick hon själv betala för att lära sig simma. Det lär visserligen stå några fraser i lagtexter och förarbeten rörande skolan om att den skall särskilt ta sig an barn med speciella svårigheter, men sådant bryr sig ju inte myndigheter om. När hon var 16 år beviljades hon det allra lägsta sjukbidrag som finns plus handikappersättning. När hon så gått ut grundskolan, vände hon sig till arbetsförmedlingen. Hon hade bestämda yrkesplaner, och hon hade av fackmän inom yrket ansetts ha goda anlag — hon hade praktiserat i yrket. Men på förmedlingen ville man inte höra talas om sådana planer. Var det någon som tänkte på friheten att välja yrke och utbildning — allt det där som det står om i lagar och motivskrivningar? Glöm det i så fall! Arbetsförmedlingen bestämde att flickan inte skulle klara det yrke hon ville välja, trots att det var ett ”sittande” jobb. Om hon framhärdade med att välja det yrket skulle hon inte få något utbildningsbidrag, sade man. Hon skulle inte heller få hjälp med att ta körkort. Utan ben har man som bekant ett visst behov av det. I stället skickades hon till en folkhögskola. Efter fullgjord utbildning där ville hon återigen söka bidrag för att skaffa bil— utan ben låter man sig inte så lätt förflyttas till fots eller per cykel. Men också där bedrog hon sig. Hon skulle ju inte använda bilen i förvärvsarbete eller till yrkesinriktad utbildning, som det står i bestämmel serna. Och då fås inte bidrag. Att först arbetsförmedlingen hindrar henne att ta en yrkesinriktad utbildning och sedan en annan myndighetsinstans använder just detta som skäl att neka henne stöd till bil — det är ju en pikant form av samarbete mellan myndigheter, vilkas gemensamma målsättning uppenbarligen är att trakassera medborgare. Bidrag till handikappanpassning av sin bil, som hon själv köpte, fick hon efter mycket besvär. Den som nämligen tror att socialtjänstlagen eller någon annan lag innebär några skyldigheter för myndigheter att hjälpa medborgare som har det svårt gör ett stort misstag. Det är myndigheterna som har rättigheterna och bestämmer när det skall hjälpas, inte medborgaren. Nåväl, vår medborgarinna skaffade sig så småningom gymnasiekompetens med goda betyg. Under tiden hann myndigheterna dra in hennes handikappersättning. Ingen talade med henne om detta i förväg, och hon fick inte yttra sig. Det meddelades bara att man efter utredning funnit för gott att så besluta. Denna gång orkade vår medborgarinna inte bråka. I januari 1982 fick hon ett brev från försäkringskassan. Där varnade man henne för att hennes sjukbidrag kunde dras in. Kassan ifrågasatte om hon under sina år efter grundskolan inte bort skaffa sig ett yrke och själv försörja sig. Observera återigen — arbetsförmedlingen vägrar hjälpa henne till ett yrke hon klarar av, och senare anklagar försäkringskassan henne för att inte ha skaffat sig ett yrke. Våra myndigheter menar oftast allvar med sina hotelser, även om de kan vara långsamma med verkställandet. I november i fjol drogs sjukbidraget in av pensionsdelegationen. Föredraganden tyckte att hon kunde ha skaffat sig ett kontorsarbete som hon klarade av. Något annat yrkesval tyckte han tydligen inte borde komma i fråga för en handikappad med gymnasiekompetens. Riksförsäkringsverket startade en process för att beröva vår medborgarinna sjukbidraget. I väntan på detta drogs alltså bidraget in. Medborgare skall ju inte genom att åtnjuta bidrag ges några fördelar i en process mot socialförsäkringssystemet. Det lär finnas en lag om rättshjälp här i landet. En sådan passerade för några år sedan riksdagen, medan jag satt i kammaren. Men sådant trams gäller givetvis inte i tvister med socialförsäkringsväsendet. Riksförsäkringsverket har att företräda såväl sig självt som den sökande motparten. Vår medborgarinna behövde följaktligen ingen juridisk hjälp i den tvist med myndigheten som myndigheten själv hade påtvingat henne. Vår medborgarinna får inte välja det yrke hon vill ha. Hon skall välja kontorsarbete, även om hon har högre kompetens. Väljer hon inte det yrke myndigheten vill får hon ingen hjälp, och om hon fullföljer de studier hon anvisats, tar man ifrån henne hennes bidrag med hänvisning till att hon studerat i stället för att skaffa sig ett yrke i låglöneklassen. Låt oss med utgångspunkt i denna lilla fallstudie fråga oss: Vad har denna vår medborgarinna egentligen för rättigheter? Vari består hennes medborgerliga frihet? Vad betyder grundlagen för henne? Man kan kanske hävda att hon dock har rösträtt. Hon kan välja mellan centern, socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna, som alla i konstitutionsutskottet visar sig ointresserade av att granska hur de medborgerliga rättigheterna fungerar. Eller också kan hon proteströsta på vpk, som ständigt får sina välmenande motioner i medborgarrättsfrågor avslagna. Hur hon än beter sig gör det ju ingen skillnad. Vem bevakar hennes rättigheter? Inte gör konstitutionsutskottet det och inte heller riksdagen. Och justitieombudsmannen kan inget göra. Alla inblandade tjänstemän har förfarit fullständigt lagligt eller åtminstone inte direkt olagligt. Det finns ju alltid någon förordning som upphäver de samhälleliga skyldigheter som riksdagen stiftar lag om. Till socialministern försökte vår medborgarinna vid ett tillfälle vända sig, men han var, som det framgick av pressreferaten, lika strykrädd för ämbetsmän som alla andra statsråd — så det gav föga resultat. Jag skulle naturligtvis kunna stå här till sent i kväll och relatera fall efter fall av denna typ. Jag skulle utan svårighet kunna tillbakavisa varje påstående om att det rör sig om ett undantagsfall. Detta är verkligheten. Detta är sönderfallet av de medborgerliga rättigheterna. Det pågår som en process runt omkring oss, opåverkat av att vi fäster några garantier på ett papper, som i brist på maktpolitisk ryggrad inte får någon större verkan. Det är detta som vi inom vpk vill att man nu skall göra något åt. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Vpk har ytterligare en reservation till detta betänkande, nr 1, till vilken jag också yrkar bifall. Den rör frågan om övergång till ett republikanskt statsskick. Den historiska erfarenheten av det monarkiska styrelseskicket i Sverige har varit nedslående. Kungamakten har ställt sig i tjänst hos krafter, som gång på gång har konspirerat mot demokratin. Så var fallet i samband med intrigerna för att få bort ministären Hansson och ersätta den med en ministär Nothin. Så var fallet då det gällde att dra in Sverige i krig på Finlands sida. Så var fallet när Tyskland ville påtvinga Sverige genomfart av truppförband i strid med neutraliteten. Också regeringsbildningen och spelet kring densamma 1957 väntar på en vetenskaplig analys. Resultatet torde bli rätt intressant. Numera är monarken inte längre regeringsbildare. Ämbetet är berövat sin konstitutionella makt. Det är alltså från den utgångspunkten i författningspolitiskt avseende en fullständigt överflödig post. Men det betyder inte att monarkins makt, dess irrationella makt, är slut. Den kan ta slut bara när monarkin själv avskaffas. Vari består denna irrationella makt? För att belysa detta kan man börja med en annan fråga: Vad är kännetecknet på en fri människa, en fri medborgare? Jo, en fri medborgare skaffar sig en verklig, rationell bild av samhället och samhällsprocessen. Utifrån denna verklighetsbild, denna rationalitet, förhåller sig den fria medborgaren aktiv till det som händer. Ställs man såsom medborgare inför problem, definierar man dem och angriper dem. Hotas man i sina rättigheter, kämpar man för dem. Det finns också ett annat sätt att förhålla sig till förtryck och svårigheter. Det är att fly. Det är att ljuga sig bort från dem. Det är att ersätta det rationella synsättet med falsk romantik. Det är att lämna friheten och självförtroendet ifrån sig och nedfalla i passiv beundran för irrationella auktoriteter. Det är att medaljoch blomsterpryda förtryckets symboler. Denna flyktmekanism erbjuder monarkin. Däri består dess destruktiva och socialt reaktionära egenskap. Om det inte vore så, skulle inte TV bjuda folk timmar av sändningar från kungabröllop. Då skulle TV i stället tala om och undervisa om den sociala verkligheten i länder såsom England och Sverige på ett sätt som uppmuntrade människorna att kämpa. Då skulle inte veckotidningarna överflöda av reportage, som förhärligar det kungliga familjelivet. För det är ju så tydligt vilken atmosfär denna romantisering syftar till att skapa i samhället. I krisens Sverige tjänar detta till att leda kvinnors tankar till moderskap och hemmatillvaro i en tid, när det är viktigare än någonsin att de kämpar för arbete och jämlikhet. En demokratisk författning skall vara ett stöd för sociala frigörelsesträvanden. Den skall uppmuntra till kritiskt tänkande. Den skall motverka passivitet, förljugenhet och vördnad för tomma och irrationella auktoriteter. I en sådan demokratisk författning har monarkin inget som helst att göra.